Herr talman! Min ärade meningsmotståndare herr Einar Eriksson gjorde nyss i polemik med mig gällande att jag hade gjort mig skyldig till en felaktig historieskrivning när jag talade om byggnadsregleringen, eftersom jag underlät att nämna byggnadskrediternas roll i sammanhanget. Han me nade tydligen att kreditväsendet uteslutande hade skulden till att bostadsbyggandet släpade efter. Jag är medveten om herr Einar Erikssons stora sakkunskap på detta område, men jag är inte alldeles säker på att inte krediterna uteslutande här har spelat en roll. Jag vill också påminna om den restriktiva penningpolitik som riksbanken under fjolåret och under en stor del av innevarande år har tillämpat och som var orsaken till de kreditsvårigheter som i sin tur inverkat på bostadsbyggandet.
Herr talman! Till herr Jacobsson vill jag bara säga att jag inte har gjort anspråk på att vara sakkunnig på detta område. Jag har gjort anspråk på att ha en smula erfarenhet, och det är en väsentlig skillnad. Jag har inte, herr Stefanson, försökt att ge någon vrångbild av folkpartiets politik. Jag har bara talat om hur folkpartiet betett sig. Är det en vrångbild, så är det väl det. Jag skall erkänna att folkpartiet i dagens budgetdebatt är ovanligt återhållsamt; det är inte bara jag som har upptäckt det utan många andra. Men det är ju den föregående politiken som skall bilda underlaget till dagens ekonomiska situation, och till den har folkpartiet inte bidragit mycket när det gäller att visa återhållsamhet. När det gäller påståendena om vår produktivitetsutveckling skall jag, herr talman, be att få citera vad Veckans Affärer skriver, någonting som står i bjärt kontrast till herr Stefansons påstående. Om nu den ekonomiska ex« pertis som har utformat den här sidan av tidningen har fel, gör då ett genmäle till tidningen och ta där upp en debatt, herr Stefanson, så får vi se vilken framgång herr Stefanson kan få. Så här säger tidningen: Trots en snabb ökning av de redan tidigare höga lönerna har svensk industri kunnat hålla och i vissa fall t.o.m. kunnat pefästa sina ställningar på utlandsmarknaden. Sedan 1958 har produktionen för arbetare inom industrien vuxit med över 50 procent, alltså ett årsgenomsnitt på 6,4 procent; praktiskt taget alla andra länder har lägre. Utvecklingen i Sverige, säger man vidare, har också varit ovanligt jämn. Vår sämsta årssiffra är 5 procent, medan flera länder vissa år stått stilla och till och med minskat. En internationell undersökning visar också att svensk industri i en rad branscher, framför allt inom verkstadsindustrien, kommer närmast USA i effektivitet. Det är en annan beskrivning. Jag litar mera på den här killen som skrivit detta än jag litar på herr Stefanson.

Herr talman! I likhet med herr Dahlén skall jag fatta mig kort när det gäller den s.k. 25-procentiga straffavgiften. Det finns två skäl för detta. Det ena är att utskottsledamöterna från samtliga oppositionspartier redan ingående behandlat frågan. Det andra skälet är att vi i högerpartiet redan i remissdebatten tog upp frågan om den 25-procentiga avgiften såsom ett av flera exempel på en tendens från regeringens sida till återgång mot ett hårdare planhushållningsgrepp över allt större sektorer av samhället. Denna straffavgift eller straffskatt innebär egentligen bara att man i omkostymerat skick har fått tillbaka den mycket detaljerade byggnadsreglering som det tog 15 år att avskaffa. När vi behandlat byggnadsavgiftsfrågan, har vi rört oss med siffran 25 90. Jag har själv gjort det, inte minst i remissdebatten. Jag måste nu erkänna att det finns anledning att ångra detta något lättsinniga sätt att använda siffror. Vad det egentligen gäller är inte en 25 procentig avgift, utan tar man hänsyn till att avgiften inte är avdragsgill vid taxeringen rör den sig omkring uppåt 59 procent. Håller man den siffran i minnet, förstår man ju det synnerligen allvarliga slag som riktas just mot den del av byggnadsverksamheten som regeringen av skilda anledningar inte anser bör vara prioriterad. Avgiften är, skulle jag vilja uttrycka det, en följd av en viss desperation från regeringens sida i en uppkommen besvärlig ekonomisk situation. Å andra sidan innebär den också en påtaglig brist för känsla för vad god och hänsynsfull planering betyder ur ekonomisk synpunkt. Vi har under decennier upplevt direkta statliga ingripanden på bostadssektorn som =:allvarligt rubbat igångsättningen av bostadsbyggnadsföretag och byggnadsföretag över huvud taget och som förstört en god planering på detta område. Det är inte uteslutet att den bristande möjligheten till planering som regeringens politik skapat är en mycket väsentlig orsak till att det fortfarande råder ett så kaotiskt förhållande på bostadssektorn; ett förhållande som är grunden för den fortsatta bostadsbristen i samhället. Det är också klart att den bristande planeringen medfört ökade kostnader för konsumenterna. I en artikel i Dagens Nyheter härom dagen, som skrivits av en tidigare ledamot av riksdagens andra kammare, herr Sten Källenius, tog han upp en synpunkt som just berörde de ökade kostnader som statsingripanden och samhällsingripanden leder till på byggnadsområdet. Han talade om »friktionsförluster», om de onödiga kostnader som blir följden av olika störande ingrepp och ansåg att de i alldeles för liten utsträckning har beaktats i den officiella debatten. Han pekade vidare på att för ett vanligt bostadshus belöper sig förseningskostnaderna till cirka en procent i månaden av den totala kostnaden, sedan arbetet väl kommit i gång.

De kommer kanske inte att upptäcka dessa kostnader i år och inte nästa år heller. Men de kommer att få betala dem i slutet av år 1968, år 1969 och 1970, då denna reglering har avskaffats — vi får åtminstone hoppas att den kommer att avskaffas. Det finns naturligtvis en påtaglig risk att så inte sker, om den nuvarande regeringen fortfarande sitter på sina taburetter. Men om den avskaffas och regeringen har ju förutsatt detta är det fara värt att det tillfälliga totalstopp som förelegat 1967 och halva 1968 lett till störningar i planeringen, vilket medför förseningar och stopp i byggnationen av bankhus, kyrkor, garage och parkeringshus — således ökade byggnadskostnader, höjda hyror och andra ytterligare utgifter som konsumenterna får bära. Jag har velat betona denna synpunkt, därför att regeringen ju ideligen slår sig för sitt bröst och anser att just regeringens planering är så förträfflig. Jag kan också gå med på att regeringen — som vanligt inte representerad i denna kammare — har en ambition att planera så, att man ständigt misslyckas. Se på det område som man tekniskt borde behärska bäst, nämligen byggnadsområdet. Där har man rönt de största misslyckandena till förfång för konsumenter och hyresgäster. Låt mig, herr talman, härefter övergå till 1967 års skattehöjningsförslag. Även det är, till den del det rör omsättningsskattehöjningen, beskrivet i eufemistiska och överslätande formuleringar. Man talar exempelvis om en höjning av omsättningsskatten från 9,1 procent till 10. Alla vet ju dock att den föreslagna höjningen innebär att vi mer än väl passerar 10-procentstrecket. Det är en ökning av skatten, om man räknar på priset exklusive skatt, från 10 procent till 11,1 procent. Det gladde mig verkligen att bevillningsutskottets ordförande i sitt inledningsanförande också erkönde att det för framtiden var fråga om en omsättningsskatt på över 11 procent. Inom högerpartiet har vi, som min kollega Yngve Nilsson redan har påpekat, gått med på denna skattehöjning. Vi anser oss tyvärr ha kommit in i ett tvångsläge där utgifternas volym och takten i statsutgifternas ökning bestäms av regeringspartiet och av regeringen. Det är självfallet att en demokrati måste fungera så att regeringen, som i detta fall visserligen inte i väljarkåren men väl, på grund av ett ofullständigt valsystem, i både första och andra kammaren har en fullständig majoritet, bestämmer takten i utgiftshöjningarna. Men därifrån är det långt att gå till det resonemang som statsminister Erlander många gånger har gjort sig till tolk för i denna kammare. Han talar nämligen med stolthet över den väldiga utgiftsexpansion som vi upplevt under de senaste sex åren. Han har bl.a. påpekat att utgifterna ökat från 18 till 36 miljarder på endast sex år. Han sade att ökningen — och det är lätt att räkna ut — var 18 000 miljoner kronor på sex år. Det är klart att denna väldiga stegring av statsutgifterna helt och fullt bestämmer skatteuttagen och de totala skatternas höjd. Fortsätter den ökning som vi haft under den senaste sexårsperioden, är det lika klart att vi alldeles säkert även 1968, 1969 och 1970 — om det inte blir någon ny regering — får ta ställning till ytterligare höjning av skatterna. Jag har velat understryka detta därför att det inte går att å ena sidan berömma sig av den utgiftsstegring som regeringens politik har lett till, och å andra sidan beklaga sig över att man nu tvingas lägga fram skattehöjningsförslag från regeringens sida. Regeringen vet på ett mycket tidigt stadium varje år att den är tvungen att kräva ytterligare skattehöjningar, om det icke blir en förändring i utgiftstrenden. Från högerpartiets sida har vi gång på gång varnat för de verkningar som en fortsatt snabb ökning, av det mått som regeringen räknar med, av statsutgifterna leder till. Vi har också hävdat att oppositionens första uppgift måste vara att på något sätt få till stånd en anpassning av utgiftsökningen och produktionsstegringen — inte ett stopp på utgiftsökningen, ty det går inte och det är inte önskvärt att genomföra. Däremot har vi velat ha en sådan anpassning av utgiftshöjningen att statsutgifterna stegras i en takt som i stort motsvarar produktionsökningen i landet. Vi har inte fått gehör för den synpunkten. Jo, ett visst gehör har högerpartiet fått, eftersom professor Ohlin i andra kammaren ett par gånger pläderat för exakt samma uppläggning. Men regeringen är tydligen ännu inte mogen att slå om när det gäller utgiftsökningarna och därför är man tydligtvis ännu inte heller mogen att genomföra någon reform av skatterna som leder till lägre och rättvisare skatter. Det är mot denna bakgrund som jag skulle vilja göra tre konstateranden. För det första har vi inom högerpar Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. tiet bedömt läget så att vi i dag, just i dag, saknat möjlighet att på ett mer effektivt sätt begränsa de föreslagna skattehöjningarna. För det andra har vi, som jag nämnde inledningsvis, tvingats godta höjningen av de indirekta skatterna. Men vi anser att just denna höjning tillsammans med vissa besparingar i budgeten skapar utrymme redan nu för en viss sänkning av marginalskatterna. Den marginalskattesänkningen = skall ha tyngdpunkten förlagd till mellanskikten bland inkomsttagarna och till folkpensionärerna. För det tredje anser vi, att förslag om en ny typ av omsättningsskatt skall framläggas redan till höstriksdagen för att kunna genomföras till nästa år. Den tredje punkten avser bl.a. att skapa det statsfinansiella utrymme som fordras för att vi skall kunna gå vidare på vägen till sänkta marginalskatter. Herr talman, låt mig knyta några korta kommentarer till dessa punkter, och låt mig börja med punkt 3. Herr Sundin var redan tidigare inne på mervärdeskatten och lade några väl valda ord för en övergång till mervärdeskatt. Jag skall inte upprepa dem. Däremot skulle jag vilja göra en hänvisning till situationen som den ter sig utanför landets gränser. Norge och Danmark ligger långt fram på bettet när det gäller en övergång till mervärdeskatt. Men där har vi också andra länder. Vi har Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland, Italien och Luxemburg, alltså de länder som ingår i EEC.

Man ser alltså hur utvecklingen går betydligt snabbare utanför landets gränser än i Sverige. Man kan inte annat än beklaga den likgiltighet varmed den i dag frånvarande finansminister Sträng häromdagen — som herr Dahlén påpekade — i en diskussion om mervärdeskatten bara ryckte på axlarna och sade att så småningom kanske en mervärdeskatt kommer. I och för sig är det naturligtvis bra att bevillningsutskottets ordförande här i dag ånyo har uttalat sig till förmån för ett genomförande av mervärdeskatt. Jag betonar dock det lilla ordet ånyo, eftersom jag vet att herr Ericsson redan tidigare, senast i skatteberedningen, anslöt sig till principen att vi skulle genomföra en mervärdeskatt. Jag tycker det är synd att den socialdemokratiska majoriteten inte lyssnar mera på herr Ericsson i detta avseende. Herr talman, låt mig sedan gå över till en alldeles särskild formulering i bevillningsutskottets betänkande. Det är en formulering som blottar frågan om det går att redan nu utlova sänkning av den direkta skatten eller ej. Utskottets majoritet, bestående av socialdemokraterna och mittenpartierna, har på den punkten en identisk formulering. Man säger att enligt utskottets mening är det inte möjligt att nu binda sig för sänkningar av den direkta beskattningen som går utöver förslagen i propositionen, alltså utöver vad regeringen har funnit vara riktigt. Herr talman, inom högerpartiet delar vi inte denna uppfattning. Vi godtar inte ett så defaitistiskt uttalande gällande inte bara nuläget utan även den allra närmaste framtiden, som avslöjats av denna formulering. Vi i högerpartiet har ansett att det redan nu finns en möjlighet att kompensera den höjning av den indirekta skatten, som detta förslag innebär, med ett påbörjande av sänkning av den direkta skatten, framför allt marginalskatterna. Det har riktats en hel del kritik mot högerpartiet för att vi intagit denna ståndpunkt. Det har ibland sagts att högerpartiet saknar varje täckning för ett sådant påstående, och jag är därför glad att herr Eriksson i Uppsala har ansett att vi har moralisk täckning för uttalanden av den här arten. Men det räcker inte med moralisk täckning. Vi måste också ha en siffermässig och budgetmässig täckning. Ännu har vi inte sett slutet på regeringens utgiftsäskanden för nästa budgetår, men redan nu har högerpartiet lagt fram förslag om begränsningar av utgifterna på cirka 325 miljoner kronor. Därtill har vi lagt fram förslag om vissa inkomstförstärkningar på cirka 150 miljoner kronor. Vidare har vi anledning räkna med att om socialdemokraterna inte radikalt och genomgripande lägger om sin bostadspolitik så får högerpartiet i samband med att regeringen presenterar sin bostadsproposition ett besparingsutrymme på låt oss säga 150 miljoner kronor. Desssutom — jag vill inte fördölja det — har i samarbetets tecken även mittenpartierna framlagt förslag om utgiftsbegränsningar som belöper sig på upp till kanske 100 miljoner kronor. Om högerpartiet accepterar dessa begränsningar — och en del är mycket kloka — så har vi ett utrymme för skattesänkningar och utgiftsökningar på sammanlagt över 700 miljoner kronor. Herr talman! Dessa 700 miljoner kronor räcker till den — tyvärr blygsamma sänkning av marginalskatterna på 240 miljoner kronor och sänkning av skatten för folkpensionärerna som vi föreslagit vid årets riksdag. De räcker också, herr talman, för att täcka den merutgift på cirka 300 miljoner kronor som högerpartiet gått in för när det gäller försvaret. Jag tror att det är viktigt att man nu inte binder sig så hårt för uttalanden i skattefrågan att opinionen får den uppfattningen att det varken i nuläget eller i framtiden är stört omöjligt att genomföra lägre och rättvisa skatter. Det är bakgrunden till att högerpartiet redan i det här sammanhanget, i samband med höjningen av de indirekta skatterna, har velat erinra om den balans som måste finnas mellan den indirekta och den direkta skatten. Denna balans måste enligt högerpartiet innebära att när man höjer den indirekta skatten — vilket i och för sig kan vara riktigt och välmo tiverat — så måste man också påbörja en sänkning av den direkta skatten. Herr talman! Vi får tillfälle att i slutet av den här perioden i detalj gå in på de siffror som jag omnämnt här och på dessa skattefrågor, men jag skulle ändå vilja avsluta mitt anförande med ett litet påpekande. Finansminister Sträng har i skilda sammanhang ironiserat och över huvud taget häcklat högerpartiet för vårt marginalskattesänkningsförslag. Han har sagt att förslaget gynnar de högre inkomsttagarna. Det är allmänt asocialt och kan över huvud taget inte tillstyrkas. Jag vill i anledning därav slå fast att vårt marginalskattesänkningsförslag har koncentrerat sig på inkomster som ligger mellan 12 000 och 40 000 kronor när det gäller familjeinkomster. Vi har satt en gräns vid 40000 kronor och sagt att en högre skattesänkning än 900 kronor för en sådan inkomsttagare och högre inkomsttagare kan vi i dagens läge inte gå med på. Och skattesänkningen är självfallet större för en person med 40 000 kronor i inkomst än för en person med 20 000. Regeringen och en del av den liberala pressen har riktat kritik mot detta. I anledning därav vill jag erinra kammaren om att denna kammare förra året på förslag av en socialdemokratisk regering genomförde ett skattesänkningsförslag som uteslutande gynnade de allra högsta inkomsttagarna här i landet. Den s.k. frivilliga särbeskattningen leder nämligen till att en familj med 70 000 kronor i inkomst erhåller en skattesänkning på nästan 2 000 kronor, medan en familj med 140 000 kronor i årsinkomst erhåller närmare 10 000 kronor i skattesänkning. Jag säger inte detta därför att jag inte anser det vara motiverat med en rättvisare och lägre beskattning för äkta makar, vilka båda sliter hårt, har höga inkomster och dessutom kanske en stor familj att ta hand om. Jag säger detta för att nå balans i den vulgärpropaganda som i skilda avseenden har riktats mot högerpartiet, inte minst från finansminister Sträng — inte här i kammaren men väl i TV och på andra håll.

Herr talman! Jag får vara tacksam för att jag kunde glädja både herr Holmberg och herr Dahlén. Det gäller dock två olika ting. Herr Dahlén var glad över att jag hade sagt i mitt anförande, att det finns vissa risker med den nuvarande varuskatten om den kommer upp till högre procenttal. Det var väl ändå inte någon nyhet, herr Dahlén, ty alla känner ju risken: ju högre skatteprocent, ju större frestelser. Ur denna synwinkel anser jag att mervärdeskatten är ett säkrare system, vilket jag, som alla väl känner till, har sagt många gånger tidigare. När jag tillägger att min förhoppning är att regeringen genom den utredning som nu pågår må finna enklare former än vad skatteberedningen kunde, är det ett direkt önskemål som jag uttrycker, naturligtvis bara på egna vägnar och alltså inte på partiets. Herr Holmberg tyckte att jag var mycket djärv som talade om att skattesatsen egentligen blir 11,11 procent. Ja, är det djärvt att här från talarstolen säga detsamma som står i propositionen? Jag finner det alldeles naturligt att man talar om den saken. Herr Dahlén påstod att vi kringgår de grundläggande problemen, märk väl: grundläggande. Tillväxttakten måste vara avgörande för vår ekonomiska politik, sade han. Ja, det kan jag hålla med om; men herr Dahlén tycks inte ha upptäckt att den här propositionen avser att ge näringslivet tillfälle till ökade investeringar för att åstadkomma en större varuproduktion. Är en sådan effekt felaktig? Jag kan inte föreställa mig det. Vidare förklarar herr Dahlén att vi inte tänker på att stärka näringslivets positioner — man behöver ett nytt skattesystem för att göra det. Om han syftar på någonting annat än mervärdeskatten måste jag säga att vi i allra högsta grad har tänkt på den saken. Herr Dahlén bör ju ha klart för sig att företagen knappast fått någon skatteskärpning alls i kronor räknat, medan däremot fysiska personers skattebelastning har ökat alldeles kolossalt. Dessutom har väl herr Dahlén inte upptäckt — han kanske borde göra det nu när han blivit gruppledare — att det föreligger en proposition om den s.k. Annell-lagen där man har inryckt en ny stödåtgärd åt företagen, innebärande att förnyelsefonder skall inrättas. På rent språk betyder detta att man skall göra det möjligt för våra företag att i särskilda fonder sätta undan pengar som de kanske annars fått betala i skatt. Är det en riktig åtgärd, herr Dahlén, att göra så? Tillhör sådant »de grundläggande problemen», eller är det andra problem som herr Dahlén räknar dit? Slutligen vill jag säga till herr Holmberg, att när han nu räknat upp sina investeringsavgifter från 25 till 50 procent så kanske vi kan vara överens om att man inte borde betala sådana avgifter utan avstå från att bygga. Finansministern är ju inte heller optimist utan räknar bara med en miljon i inkomster härav. Men herr Holmberg utgår kanske från att det skall bli mer.

Herr talman! Antingen uttryckte jag mig illa, eller också missuppfattade herr Holmberg vad jag sade, när han trodde att jag påstått att högern inte skulle ha täckning för sina skattesänkningsförslag. Tvärtom anser jag att högern skiljer sig fördelaktigt från mittpartierna så till vida att högern åtminstone har täckning för sina förslag. Mittpartierna tycks anse att man kan både höja statsutgifterna och sänka skatten, och det tror vi inte på. Vidare säger herr Holmberg att skattetrycket är en följd av höga offentliga utgifter. Det är riktigt — vill man ha lägre skatter måste man i första hand angripa utgifterna. Men de tyngsta posterna i budgeten — de som vi då skulle få ge oss på — är som jag tidigare sade transfereringspengar, medel som staten tar in skattevägen och sedan via olika reformer låter gå tillbaka till medborgarna. Vem är det som vill angripa följande poster: folkpensionerna, barnbidragen, familjebostadsbidragen, studiebidragen, den kommunala skatteutjämningen? De posterna representerar ungefär en tredjedel av utgifterna på budgeten, det är pengar som går tillbaka till medborgarna, och i riksdagen har stora majoriteter ställt sig bakom besluten om dessa reformer. Sedan vill jag säga att hela talet om mervärdeskatten innebär ett försök att bibringa människorna, till och med 1ledamöterna av första kammaren, den uppfattningen att införandet av en mervärdeskatt skulle vara något av Columbi ägg för att kunna sänka skattetrycket. Det är inte det det är frågan om, utan det är frågan om en fördelning av det höga skattetrycket, där man flyttar över belastningen ifrån juridiska personer till dem som bär det största skattetrycket för närvarande, nämligen de fysiska personerna. Herr talman! Jag delar helt herr Holmbergs mening att vi i fjol genomförde en egendomlig skattereform då vi sänkte skatten för dem som minst behövde det. Jag var glädjande nog reservant till det förslaget.
Herr talman! Jag skall inte polemi sera med herr Holmberg men vill bara understryka en sak som jag förmodar att han avsåg att säga men inte uttryckte. Han sade att regeringspartiet och mittenpartierna har samma uppfattning om skattesänkningsmöjligheterna. Jag förmodar att herr Holmberg avsåg att det skulle gälla när socialdemokraterna för den ekonomiska politik som de gör. Då tror vi att det finns mycket små möjligheter att sänka det totala skattetrycket. Sedan ett par ord till herr Ericsson, bevillningsutskottets ordförande. Han säger att visst är det så att man från regeringens sida tar upp de grundläggande ekonomiska problemen. Det är inte särskilt mycket av detta i det vi behandlar i dag. Det är att försöka skära bitarna av kakan litet olika. Att det sedan, om industrien kan få större kapitalresurser, möjligen i någon mån kan leda till större produktion, det kan tänkas. Förändringen av kakans skärande, som i dag behandlas, tror jag dock inte kan spela någon avgörande roll, och inte heller kommer Annell-lagens förändring att spela någon avgörande roll. Det behövs en helt annan politik på den här punkten, och jag hoppas, herr Ericsson, att vi får tillfälle att diskutera det senare under riksdagen. Ytterligare en punkt. Det är väl ingen nyhet, sade bevillningsutskottets ärade ordförande, när han förde fram den uppfattningen att det finns risker med omsättningsskatten om den blir för hög. Nej, det är ingen nyhet. Jag underströk också i mitt första inlägg att herr Ericsson i skatteberedningen hade denna ståndpunkt. Det är glädjande att herr Ericsson har dessa synpunkter mot bakgrund av finansminister Strängs tveksamhet då han, varje gång han blir pressad att verkligen vara aktiv, drar sig undan. Han genomförde inte det förslag som herr Ericsson var med om att lägga fram. Herr Sträng har inte lyckats få experter att under de år Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. som gått komma så långt att han i dag vet om det blir en skattereform. Jag blev glad över att herr Ericsson tydligen fortfarande har den uppfattningen att det är nödvändigt. Tyvärr tillade han att han här bara talade å sina egna vägnar och inte å partiets, och det var säkerligen rätt.

Det är idel självklarheter som herr Eriksson tar upp. Det finns inte någon politisk meningsskiljaktighet mellan regering och opposition om dessa stora, framför allt sociala utgifter. Men å andra sidan finns det naturligtvis i en budget på 36 miljarder kronor utrymme för besparingar, rationaliseringar och andra åtgärder som skapar just de 200 å 300 miljoner kronor som behövs under det första budgetåret för att realisera vår skattesänkning. Jag är också angelägen att betona att det finns någonting som kan kallas för ett produktionsstimulerande =: skattesystem eller en produktionsstimuleran de skattesänkning. Då herr Eriksson i Kinna säger att mervärdeskatten är ett säkrare system innebär det också att det är säkrare för produktionen — det är vi väl alla ganska ense om — inte minst för våra möjligheter till export. Inom högerpartiet anser vi att också lindrigare marginalskatter är produktionsstimulerande därför att de nu — medvetet av regeringen — har hamnat på sådan höjd att de hejdar många människor att göra en hel och full arbetsinsats.
Herr talman! Herr Einar Eriksson sade nyss från denna talarstol att man från centerns sida dels ville höja utgifterna och dels ville sänka skatterna. Jag vet inte om det låg någonting illvilligt i påståendet. I så fall är det förlåtligt. I annat fall tycker jag att herr Einar Eriksson skall bevisa på vilket sätt vi har försökt att göra denna manöver. Vi har klart och tydligt i våra motioner sagt ifrån att dagens läge inte ger något som helst utrymme för skattesänkningar. Jag sade bara för en stund sedan från denna talarstol att den möjligheten över huvud taget inte finns. När det gäller målsättningen för nya reformer skall vi väl inte slå oss till ro, herr Einar Eriksson, och tro att stagnationen skall fortsätta allt framgent. Vi bör väl se till att få till stånd en ökning av nationalprodukten på ett sådant sätt att vi kan genomföra såväl nya nödvändiga reformer som en eventuell skattesänkning. Beträffande mervärdeskatten glömde väl den ärade talaren bort att det finns ytterligare en komponent som jag även påpekade, nämligen den sociala sidan som vi föreslagit skulle lyftas över på företagen. Verkningarna skulle på så sätt inte bli av sådan omfattning som vissa socialdemokrater vill försöka göra gällande. Låt mig avslutningsvis, herr talman, bara referera till finansminister Strängs framträdande i TV när han kommenterade oppositionens motioner.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 2 börjar utskottets yttrande på följande sätt: »De i den förevarande propositionen famlagda förslagen rörande den direkta och den indirekta beskattningen måste ses mot bakgrunden av den bedömning av det samhällsekonomiska läget, som Sgjorts i statsverkspropositionen till årets riksdag.» Det är så riktigt. Men man skulle kunna tillägga att genom regeringens oförmåga att planera har vi kommit i en sådan situation att vissa nära nog drastiska åtgärder måste vidtas. Det är i år tio år sedan det socialdemokratiska partiet övertog regeringsansvaret i vårt land, och under den tiden har man planerat vår ekonomiska politik på ett sådant sätt att vi ständigt har levat över våra tillgångar. Därmed har det skapats spänningar, bristsituationer och svårigheter på olika sätt, och det är också bakgrunden till de åtgärder som är föreslagna i de tre utlåtanden som vi nu behandlar. Man behöver bara visa på två väsentliga faktorer som spelar in i det sammanhanget i dagens debatt. Det är den miserabelt skötta bostadspolitiken, och det är oviljan att beakta den stagnation i industriens investeringsökningar som började 1961. I början av 1960 talet var ökningen mycket svag eller ingen alls, utan att regeringen vidtog några åtgärder. Det är ungefär samma metoder som man lanserade när man kom med devisen »Mot nya djärva mål». Där fann vi så småningom att de nya djärva målen var att reparera alla de misstag som man hade gjort tidigare. Det är ungefär samma situation i dag, att vi nu får vidta drastiska åtgärder för att reparera misstag som det socialdemokratiska partiet gjort tidigare. Det är ju väl känt att man hos regeringen Erlander finner föga eller intet av de stora linjernas politik, men så mycket mer av lappskrädderiets metoder. De politiska lapparna är ibland stora och ibland små, ibland är de ganska röda, men ibland är de mera blå än den yttersta högerkanten. Då lapparna ofta skärs till litet vårdslöst i kanslihuset, utan att man inhämtar andras mening, blir det ibland si och så med logiken. Vi har i dag att behandla ett annat ulskottsutlåtande där det föreslås att statsrådens antal skall utökas ytterligare, till 17. Men hur mycket vi än ökar statsrådens antal förefaller det inte bli så mycket tid över för dem att vi kan få se någon av dem på bänkarna här och höra dem förklara någonting av vad regeringen föreslagit när det gäller så betydelsefulla frågor som här handläggs. Detta sagt med all aktning för bevillningsutskottets ärade ordförande, som besitter en utomordentlig sakkunskap, men med tanke på kamrarnas likställighet borde det också vara något statsråd närvarande. derna är givetvis, som bevillningsutskottet sade, att vi i den nuvarande ekonomiska situationen måste ha in dessa pengar. Då har det utspunnit sig en diskussion, där jag speciellt vill uppmana herr Einar Eriksson — jag hoppas att han får veta vad jag har sagt nu — att verifiera sina uppgifter. När han kastar ut påståendet att centern inte skulle ha täckning för de utgifter som vi föreslagit är det helt enkelt löst prat. Det finns inget fog för det. Jag är redo att nu här i dag redovisa de utgiftsökningar som centern har föreslagit, även i detalj, med hänvisning till alla motioner, uppdelade på partimotioner, motioner från enskilda centerpartister och motioner från centerpartister tillsammans med företrädare för andra partier. Gör jag detta, får jag fram en summa som rör sig mellan 80 och 85 miljoner kronor i utgiftsökningar. Jag är lika redo att visa på de inkomstförstärkningar som vi föreslagit och som kretsar något över 100 miljoner kronor. När det gäller årets proposition är det alltså fullkomligt löst prat som herr Einar Eriksson för fram. Förra året — för det budgetår som löper nu — presenterade vi från centerns sida en budget som i jämförelse med regeringens förslag visade ett överskott på ungefär 100 miljoner kronor. Liknande är förhållandet om jag går tillbaka ännu längre i tiden. Jag vet att uppgifterna i den socialdemokratiska valhandboken, som det viftats med från statsministerns sida tidigare såsom bevis för att vi inte skulle haft täckning för våra förslag, också var oriktiga. Nu har det varit tal om detta så pass många gånger med lösa påståeuden i denna kammare, att det verkligen är på tiden att man just från herr Einar Erikssons sida får faktiska bevis för vad som ligger bakom påståendena. I annat fall får han vidkännas att han har fört fram ett fullständigt felaktigt påstående vad gäller både detta år och förra året.

Skulle det vara så att vi är i en lika besvärlig situation nu sedan vi i stort sett haft fred i världen i över 20 år, så är detta verkligen inte glädjande. I första hand bör man väl observera att denna investeringsavgift är temporär. Det har sagts ifrån att den skall börja den 1 mars i år och sluta den 30 september 1968. Detta är en sak av allra största betydelse, ty om skatten nu verkligen skall genomföras kommer alla företag inom planeringsbranschen för byggnader och sådant att ha mycket starkt behov att utföra sina planeringsarbeten under den tiden. Men skulle det vara så att man tvivlar på att den verkligen kommer att försvinna, vilken inverkan kommer detta att få i så fall? Vi har naturligtvis haft en del erfarenheter om saker som sagts vara temporära men som blivit permanenta under en ganska lång tid. Jag skulle t.ex. tro att även om bilskattens högertrafikavgift nu inte kommer att fortsätta längre, så kommer bilskattebetalarna inte att känna det lindrigare, ty just i samma ögonblick som den försvinner får de en bilskattehöjning i stället. Jag tror snarare att de kommer att bedöma det på det sättet att det som de fick betala för högertrafikomläggningen blev något som fortsatte senare och som kommer att betalas även i fortsättningen. Därför kan man vara ängslig för att det kommer att hysas tvivel bland näringslivets företrädare om investeringsavgiftens försvinnande, om det inte klart och bestämt från regeringens sida deklareras att investeringsavgiften verkligen skall försvinna den 30 september 1968. Det är också märkligt att man på sitt sätt beträffande denna temporära åtgärd får känslan att den vidtages nu för att vi befinner oss i en alldeles särskilt svår situation, men att man hoppas att läget skall ha förbättrats till den 30 september 1968 så att vi då inte längre behöver denna investeringsavgift. Det är djärvt av finansministern att göra sig till en så förnämlig fjärrskådare att han verkligen kan tro att situationen skall ha förbättrats så mycket till slutet av nästa år att vi inte längre skulle behöva denna avgift. Det finns knappast någon anledning att såsom läget nu ser ut anta att vi skall få en så betydande förbättring fram till 1968 att situationen är mycket ljusare då. Vad beträffar bostadsmarknaden skall vi visserligen bygga så mycket som är möjligt och kanske vi kan hålla oss vid ungefär 90 000 lägenheter. Med hänsyn till bostadskön finns det emellertid inga rimliga möjligheter att anta att bostadssituationen skall ha ljusnat så särskilt mycket fram till den 30 september 1968. Vad gäller industriens investeringar är de så pass långsiktiga att jag även i det fallet tycker att det är en felspekulation från början att skapa denna investeringsavgift med sikte på att det skall vara så mycket bättre om ett och halvt år att man då skall kunna avveckla den. Det blir här, som har påpekats många gånger tidigare, ett uppdämt behov, vilket medför en besvärlig situation, när investeringsavgiften eventuellt skall tas bort. Jag vill då fråga regeringen: Vad är egentligen meningen med denna temporära investeringsavgift? I finansplanen har man ju redan varslat om den, och vi har, som herr Holmberg sade, diskuterat den tidigare. I finansplanen står att avgiften skall vara tidsbegränsad. Jag undrar då, om inte investeringsavgiften kommer att få en rätt tvivelaktig verkan. Det är väl också en annan synpunkt som måste beaktas, och det är att man försökt att göra en begränsning genom att öka kostnaderna. Då kommer man in på något som jag tycker borde vara främmande för den nuvarande rege ringens ståndpunkt, ty det betyder, att den som har stora ekonomiska resurser kan bygga i alla fall. Det finns en hel del företag inom de sektorer, som här är nämnda, som har mycket stora ekonomiska resurser och som kanske inte fäster så stor vikt vid de begränsningar som avsetts med investeringsavgiften. Det kan också hända att det kan förekomma spekulationer när det gäller hbyggnadskostnadernas stegring. Om byggnadskostnaderna beräknas stiga anmärkningsvärt, är det inte säkert att investeringsavgiften i så fall får den hämmande effekt på byggandet som den är avsedd att ha. Regeringen är också osäker på hur investeringsavgiften = egentligen kan komma att verka. Jag vet att bevillningsutskottets ordförande vid ett tidigare tillfälle gett uttryck åt åsikten, att man när det gäller skatterna bör vara mycket obenägen — och det med rätta, vill jag säga att ge några dispensmöjligheter, ty det kommer att leda till en så stor anhopning av dispensansökningar att Kungl. Maj:t kommer att få stora svårigheter att hinna behandla dem. Men i denna situation har man varit så osäker när det gäller den föreslagna åtgärden, att man faktiskt vill ge möjligheter till dispens. Tror inte bevillningsutskottets ordförande att det kommer att bli samma situation i detta fall, nämligen att Kungl. Maj:t kommer att överhopas av ansökningar, ty det kan ju alltid finnas starka motiveringar på alla dessa områden för att det föreligger behov att bygga? Jag är rädd för att det blir på det sättet. Varför har man nu gjort undantag och föreslagit en annan princip än den man tidigare tillämpat? Om nu denna investeringsavgift genomförts, vill jag framhålla att det finns ett område där jag hoppas att ett dispensförfarande i största möjliga utsträckning skall tillämpas. Det gäller ganska få — skulle jag tänka mig — kyrkobyggnader som kommer till stånd varje år, och det är främst fråga om frikyrkorörelsens byggande. Vi vet att dessa kyrkor kommer till stånd med mycket stora uppoffringar av församlingsmedlemmarna. De har kanske sparat under åtskilliga år och står nu framme vid målet att kunna bygga sin kyrka. Jag vill inte påstå att investeringsavgiften kan anföras som något ingrepp i religionsfriheten, men förslaget kan i varje fall uppfattas på det sättet, att det innebär ett hinder i religionsutövningen, när församlingsmedlemmarna offrat så mycket under många år för att bygga sin kyrka och nu får en sådan ökning av utgifterna att kyrkobygget omöjliggöres eller i varje fall uppskjutes. Jag tycker att man, oavsett om vilka åsikter man har i religiösa frågor, bör ge största möjliga dispens när det gäller att uppföra sådana byggnader. En av de olägenheter som kan påpekas i fråga om investeringsavgiften är att den kan hindra rationalisering. Herr Alexanderson har lagtekniskt väl belyst denna fråga, och jag skall anföra ytterligare exempel härpå. Vi vet att det ansetts önskvärt att det på affärsverksamhetens område görs rationaliseringar genom sammanläggning till större enheter, och jag skulle rekommendera herrar socialdemokrater att i denna fråga tala med t.ex. Kooperativa förbundet, som har ansett att man bör rationalisera genom att lägga ned mindre butiker och sammanföra dem till större. Jag skulle tro att förbundet direkt kunde ge svaret, att den avgift som nu kommer att påläggas utgör ett hinder för rationaliseringen. Den verkar på det sättet att man i stället för att bygga stora och rationella butiker måste försöka att få till stånd mindre butiker i bostadshusen även i områden med stor nybyggnad och stor inflyttning. Det är något som bör beaktas också med hänsyn till att det ju fortfarande pågår en avsevärd befolkningsomflyttning inte bara från landsbygd till stad utan även inom städerna. Bebyggelsen i de centrala delarna av en stad förändras. Större delar upptas av kontor och liknande, och utflyttningar sker till nya stadsdelar, vilka behöver serviceanläggningar. Genom de föreliggande förslagen uppstår stora svårigheter att tillgodose dessa. Från utskottets sida har påpekats, att det redan finns möjligheter att reglera investeringarna. Man kan fråga sig om regeringspartiet misstror länsarbetsnämndernas förmåga att kunna sköta sina uppgifter med investeringsinriktningen. Beträffande det kommunala byggandet sade utskottets ordförande, att det t.o.m. finns 15 socialdemokrater som önskar ett undantag för det. Jag tror emellertid inte att de skall göra sig för stort besvär, utan i stället läsa vad som sägs i finansplanen. Efter att ha redogjort för den investeringsavgift som där varslas säger finansministern: »Det finns därför anledning att anta att de kommunala investeringsplanerna kommer att revideras nedåt ganska kraftigt. Jag har räknat med en ökning av de kommunala byggnadsinvesteringarna med 7 procent i stället för den i planerna angivna ökningen med 11 procent.» Det ger en antydan om att vad som är skrivet i finansplanen inte ger några större förhoppningar om utrymme för undantag. Jag skall slutligen, herr talman, bara ansluta mig till vad herr Sundin sade om reservationen nr 3 till bevillningsutskottets betänkande och då säga några ord om skatterna. Herr Holmberg drog upp en lång debatt på skatteområdet. Det är emellertid förvånande — jag har även tidigare uttalat min förvåning däröver — att man från högerpartiets sida alldeles glömt bort att skatten inte bara utgörs av statsskatt utan även av kommunalskatt. När människor med inte alltför stora inkomster nyligen knåpade med sina deklarationer, fick de tillfälle att se vilken skatt som är den tyngsta. Jag tror inte det är lättare för en lägre inkomsttagare att betala kommunalskattekronorna än de kronor han skall betala i statsskatt. För honom är skatterna li ka kännbara, oavsett till vilken han betalar. En av de saker som verkligen skulle behöva diskuteras är därför den proportionella kommunalskatten och inte ständigt, vilket herr Holmberg gör, den progressiva statsskatten, som får helt andra verkningar. Jag hoppas verkligen vi kan få litet gehör för vad som har sagts från centerns sida, att ett av de stora problemen är hur man skall klara problemet med kommunalskatten. Därför är också den utredning vi har föreslagit beträffande kommunalskatterna i högsta grad befogad. Herr talman! Jag kommer att ansluta mig till de yrkanden som kommer att ställas från vårt håll.

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt tala om vissa mindre saker i den proposition vi i dag behandlar i föreliggande utskottsbetänkande. Jag kan emellertid inte undgå att säga ett par ord om kreditpolitiken, eftersom några talare här har dragit upp den. Om. jag inte hörde alldeles fel sade herr Dahlén — sedan han först sagt att alltsammans förstås var tokigt och illa skött av regeringen — att man bl.a. skulle ge industrien mer kapital och fler investeringsmöjligheter. Det skulle alltså ge industrien vissa möjligheter att öka våra tillgångar. Om jag inte minns fel, har herr Dahléns parti samtidigt alltid plussat på vårt bostadsbyggnadsprogram med ytterligare ett par tusen, ibland några tusen, lägenheter. Allt detta har ställt krav på kreditmarknaden. Samtidigt sitter vi här i riksdagen och beslutar om att vi skall utöka undervisningen och forskningen samt på olika områden bygga ut sjukvården. Detta kräver också kapital. När bostadsbyggandet tar så stor del av kakan som nu är fallet och när industrien under 1965 tog en och en halv miljard mer — den kommer väl under 1966 att ha tagit 600—700 miljoner mer än under 1965 — är det inte så underligt att det uppstått vissa glapprum i fråga om krediterna. Dessa har helt enkelt inte räckt till. Det är lätt att säga att det bara är att öka sparandet för att få mer kapital att låna ut, så är saken klar. Detta kan visa sig vara tomt prat, ty det är inte alls säkert att vi kan bringa människorna att spara. Kreditmarknaden kan alltså inte svälja mer än en viss summa. Om då riksdagen inte bestämmer sig för vad den vill att kreditmarknaden skall svälja, kan den situationen uppstå, att medlen inte räcker till för bostadsbyggandet utan att detta kommer i kläm därför att vi har sagt att industrien skulle få förtur tillsammans med bostäderna. Skall nu industrien, som herr Dahlén vill, få litet mer och vi dessutom skall bygga minst ett par tusen bostäder mer än vi gjort tidigare, samtidigt som herr Dahlén förklarar sig inte vilja vara med om den föreslagna investeringsavgiften på 253 procent utan vill att dessa berörda projekt också skall tära på våra krediter, kan vi även under 1967 råka i samma besvärliga läge som vi befunnit oss i 1966. Herr Einar Eriksson konstaterade att det i dag inträtt en viss lättnad i fråga om bostadskrediterna, och det är alldeles riktigt. Det beror väl på att vi fått litet mer pengar att röra oss med; att vattendelaren för pengarnas användning har flyttats ett litet stycke till bostädernas förmån. Herr Dahlén säger, att vi inte går till pudelns kärna; att vi inte angriper det förhållandet att socialdemokraterna och regeringen har skött rikets angelägenheter så pass illa och att det är på detta som alla svårigheter beror. Jag har en känsla av att inte heller herr Dahlén på den senare tiden har föreslagit några revolutionerande ändringar i fråga om hur politiken skall föras. Han har givetvis sagt att vi skall införa mervärdeskatt — ett skattesystem som skulle ge oss större möjligheter. Vad är mervärdeskatt? Det är ingenting annat än en annan teknisk formel för omsättningsskatten. Det är inget Alexandershugg att införa mervärdeskatt i tro att vi därmed får ett skattesystem, som löser alla problem. Det innebär bara att man verkställer uppbörden i olika led, alltså ett nytt uppbördssystem. Vill man ha de effekter, som man för övrigt skulle få enligt skatteberedningens förslag, vilket går ut på att skatten på energi och investeringsvaror skall slopas, kan man mycket väl uppnå dem inom vårt nuvarande omsättningsskattesystem. Den trolldomskraft som herr Dahlén och andra talare vill förläna mervärdeskatten finns alltså inte. Om man dessutom skall ändra socialutgifterna så att företagen skall betala dem — vilket skatteberedningen ju tänkte sig — till ungefär samma belopp som skattelindringarna innebar, så kommer industrien inte i något bättre läge för det, utan det blir ungefär status quo. Vidare har herr Dahlén naturligtvis föreslagit att vi skall sätta oss kring ett runt bord och diskutera inflationen. Han har dock inte givit några recept på hur denna skall hejdas, utan vi skall som sagt bara sätta oss kring ett runt bord och klara av saken. Det är att komma väldigt lätt ifrån det hela bara genom att säga, att regeringen har misskött den ekonomiska politiken, när man inte har avgett några förslag till stora ändringar i denna politik. Herr Bengtson var inne på ungefär samma linje. Han raljerade med tal om lapptäcken m.m. Han gjorde ett lyriskt uttalande om lapptäckets utseende, men han berörde endast i förbigående det faktum att centerpartiet har satt otroligt många nya lappar i detta täcke. Han är här givetvis också inne på mervärdeskatten, och här kan jag då upprepa vad jag nyss har sagt till herr Dahlén. Men i övrigt håller lapptäcket på att fullbordas av centerpartiet; det är inga nya, stora saker, som kommer därifrån heller. Man kritiserar regeringens politik i allmänna ordalag, men ändå vill man fortsätta på lapptäcket, det visar alla de motioner om skatteändringar som vi behandlar i bevillningsutskottet. Herr Holmberg gör sig, tycker jag, skyldig till en mycket olycklig sammankoppling av tillväxttakten i vår nationalprodukt och tillväxttakten i statens utgifter. Han menar att de två sakerna skall följas åt. Jag hävdar däremot, att detta är ett felaktigt resonemang. Om statsutgifterna, som herr Eriksson har påpekat, går tillbaka till medborgarna i största utsträckning, är det medborgarna som får nytta av dem, och herr Holmbergs sammankoppling kan helt enkelt inte göras. Om vi t.ex. ökar folkpensionerna mera än tillväxttakten i övrigt i vårt samhälle, måste ju dessa pengar i all rimlighets namn tas någonstans. Och ingen skall inbilla mig att automatiken i militärutgifterna har något som helst sammanhang med tillväxttakten i nationalprodukten. Automatiken har varit sådan att militärutgifterna fått en större del än stegringen i nationalprodukten skulle ha givit vid handen. Herr Holmberg nämner siffran 300 miljoner, som högern vill lägga mera på militärutgifterna detta budgetår, men han nämner inte att siffran kommande budgetår hade stigit mycket mer om automatiken hade fått fortsätta. Detta var vad jag ville ha sagt i samband med tidigare inlägg här rörande kreditpolitiken och den ekonomiska politiken i allmänhet. Sedan kan jag konstatera, att ledamöterna i bevillningsutskottet i stort sett varit eniga — även de borgerliga — om det upplåningsbehov, som regeringen tycker är det lämpliga. Det är klart att det finns olika motiveringar för att man stannar vid en enighet i fråga om den ekonomiska politiken, i första hand om upplåningsbehovet — man säger, att man hamnat i ett tvångsläge och man gör vissa andra krum bukter, men så småningom kommer man fram till att det som är föreslaget ändå är ganska gott. Man vill inte ändra någonting nämnvärt i de skattehöjningar, som föreslås, utan man följer dem i stort sett. Den enda reservation som jag har funnit kan beröra det kommande budgetårets skatteintäkter är ett högerförslag om särskilda ortsavdrag för dem som fyllt 67 år eller som har invalidpension. Det blir naturligtvis inga avskräckande inkomstminskningar detta budgetår av det förslaget, men räknat på helt år kan det dock bli ganska väsentliga belopp. Om vi utgår ifrån oförändrade behov för samhället, får vi också utgå ifrån att någon annan måste betala vad som fattas. Då blir det antagligen en höjning av omsättningsskatten — eller kalla det gärna för mervärdeskatt. Det är dock inte säkert att detta är den s.k. rättvisa skattereformen, eller att det är någonting som går i stil med våra begrepp om skatt efter bärkraft. Jag har alltid ställt mig frågande till den inställningen, att skattekraften skall vara beroende av att vederbörande har uppnått 67 års ålder. Däremot är det självklart, att människor som bara har folkpensionen att lita till för sin försörjning inte skall drabbas av någon skatt alls. Jag delar också den uppfattningen, att folkpensionärer bör uppmuntras till viss verksamhet och att små inkomster vid sidan om folkpensionen bör ha vissa skattefavörer. Jag har däremot aldrig förstått, att en person som fyllt 67 år och har stora kapitalinkomster eller kanske tjänstepension eller t.o.m. arbetsinkomster till betydande belopp, 15000 eller 20000 kronor eller kanske mera, skall i skatterättsligt avseende bli mera gynnsamt behandlad än exempelvis barnfamiljer i samma inkomstläge. För att vinna de syften jag tidigare nämnt har man genomfört en konstruktion med extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, och till denna grupp hänförs automatiskt folkpensionärer som bara har folkpension, ev. dessutom små biinkomster. Enligt de anvisningar som för närvarande gäller — och som utarbetats av riksskattenämnden — kan för folkpensionärer, om de är gifta och båda har folkpension, extrainkomsten få uppgå till 1700 kronor om året utan att beskattning sker. Motsvarande belopp för en ensamstående pensionär är väl ungefär 1000 kronor. Vid inkomster däröver sker en nedtrappning av avdraget. När inkomsten är lika stor som folkpensionen, försvinner det extra avdraget helt. Jag uppfattade inte herr Yngve Nilsson när han sade, att det nuvarande systemet innebär att man i vissa lägen på grund av detta extra avdrags konstruktion kommer att få en höjning av marginalskatterna, eller i varje fall marginalskatter på mycket hög nivå. Jag kan inte fatta att man kan få det. Jag hoppas att herr Yngve Nilsson förklarar för mig hur detta skulle verka. Om han lyckas med det, skulle jag också vara tacksam för att få veta i vad mån marginalskatteeffekten ändras genom att man höjer ortsavdraget för folkpensionärer till nästan det dubbla beloppet. En ändring — dvs. en höjning av det extra avdraget — har redovisats av riksskattenämnden på grund av den höjning av folkpensionen inklusive det kommunala bostadstillägget som ständigt pågår. Vissa tröskeleffekter dock inte svåra marginalskatteeffekter enligt min mening — uppstår givetvis, när det extra avdraget försvinner. Detta märks särskilt därför att det kommunala bostadstillägget, som också är behovsprövat, avtrappas mycket kraftigt. Vid den första tröskeln försvinner inte mindre än en tredjedel av extrainkomsten avräknad mot det kommunala <<: bostadstillägget. Nästa tröskel går vid två tredjedelar och inträffar för det mesta vid en extrainkomst på 2400 kronor. För dem som bor i kommuner med högt bostadstillägg är enligt min uppfattning avtrappningen av det kommunala bostadstillägget betydligt allvarligare än skattebelastningen. Inbyggare i kommuner där man ger låga bostadstillägg kan inte ha samma möjligheter till extra avdrag därigenom att också bostadstillägget räknas såsom folkpension. Det förslag som finns i den proposition, som vi i dag behandlar, nämligen att det schabloniserade kommunalskatteavdraget inte längre maximeras till en fjärdedel av inkomsten, innebär, att tröskeleffekten för folkpensionärer blir mindre när det gäller skattesidan. Om man inräknar detta jämte det ordinarie ortsavdraget och extraavdraget får folkpensionärer inte ha en obetydlig extrainkomst för att helt bli befriade från statsskatt. För ati i någon mån klara den kommunala sidan har maximeringen av det extra avdraget slopats och får nu överstiga 4500 kronor om behov föreligger för att befria från skatt om inkomsten endast består av folkpension. Det skall i detta sammanhang sägas, att det för en grupp av skattebetalare är möjligt att komma till en relativt snabb lösning av dessa frågor på annat sätt än genom det extra avdragets tillkomst. Man kan naturligtvis klara detta genom att införa det schabloniserade kommunalskatteavdraget också när det gäller den kommunala beskattningen. Man hjälper därmed naturligtvis inte bara folkpensionärerna, utan alla människor med små inkomster. Centerpartiet har i ett särskilt yttrande pekat på detta och framhållit att man vill att det schabloniserade skatteavdraget också skall gälla vid den kommunala beskattningen. Det är nog ännu bara en from önskan, eftersom man säger att staten skall betala fiolerna och vi i dag är uppe i kostnader som betydligt skulle överstiga 2 miljarder kronor om staten skulle betala detta schabloniserade ortsavdrag även vid den kommunala beskattningen. Trots vad jag här har sagt om de fördelar eller den gynnsammare regel, som gäller för folkpensionärernas beskattning, vill utskottet inte sticka under stol med att folkpensionärernas biinkomster ibland kan innebära problem även ur beskattningssynpunkt. Jag har redan nämnt ett, nämligen att det extra avdraget blir beroende av det kommunala bostadstilläggets storlek. Ett annat är att hundratusentals pensionärer tvingas att deklarera inkomster, som inte resulterar i några skatter alls. Irritationen mot restskatten är ett tredje skäl. När därför utskottet vill skriva till Kungl. Maj:t och begära en utredning, pekar man på de två sistnämnda skälen, därigenom att man anför särskilt att en definitiv källskatt kan vara lösningen. Jag vill livligt instämma i förhoppningen att kunna genomföra en definitiv källskatt för folkpensionärernas extrainkomster, i den mån de inte är alltför stora. Svårigheten med en definitiv källskatt över huvud taget ligger väl i att få plats med den millimeterrättvisa, som vi vill ha i ett svenskt skattesystem, och att kunna passa in alla de olika avdragen, kommunalskatteavdraget, sparavdraget, försäkringsavdraget osv. Beträffande folkpensionärerna har vi redan satt oss över den här exakta rättvisan och varit beredda att schablonisera mera, varför det väl för denna grupp av skattebetalare är möjligt att åstadkomma en lösning relativt snabbt. Jag kanske säger för mycket, om jag uttalar att det bör bli möjligt att nå en lösning som tillfredsställer alla, men jag tror i alla fall att det kan läggas fram ett förslag som tillgodoser de flesta. Jag är alldeles övertygad om att den definitiva källskatten för folkpensionärerna så småningom kommer att bli den lösning som vi alla har frågat efter. En annan sak som tagits upp här är den extra belastning som nu drabbar den tyngre trafiken i och med bhöj ningen av fordonsskatten. Man har begärt en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om förslag till höstriksdagen, i vilket det skulle tas hänsyn till de extra kostnader som uppstår. När utskottsmajoriteten inte velat vara med om den skrivningen, så beror det på att en utredning under generaldirektör Hörjel f.n. arbetar med detta. Jag är inte övertygad om att utredningens förslag kommer att innebära någon skattelindring för den tunga trafiken. Jag har nämligen sett en uppgift om att den tunga trafiken i dag knappast betalar sina kostnader till vägarna. Jag anser att kostnaden för vägen ändå bör vara utslagsgivande när man bedömer skattens storlek och inte trafikens lönsamhet. I fråga om näringslivet strävar vi väl allmänt mot att alla bör betala sina egna kostnader. I varje fall tror jag inte att vi bör göra någonting förrän vi fått se det förslag som utredningen kommer med. Jag skulle också vilja rätta till en sak i herr Bengtsons anförande. Han sade nämligen att man kommer att återgå till att inrymma butiker i bostadshusen i de nybyggda kvarteren på grund av att man inte får bygga särskilda affärshus. Reservanterna har tagit upp den frågan och sagt att just dessa serviceanordningar i bostadsområden bör komma till stånd dispensvägen. Jag tycker därför att herr Bengtson borde vara nöjd åtminstone på den punkten.

Herr talman! Herr Wärnberg hade vänligheten att kommentera en del av det jag sade. Eftersom jag har haft ordet flera gånger, skall jag bara återgälda med att påpeka ett par saker. Herr Wärnberg sade att mervärdeskatten inte är något Alexandershugg. Han instämde därmed precis i vad jag sade i mitt första anförande. Jag använde inte det ordet, men jag sade att mervärdeskatten »inte löser alla problem». Vi är tydligen överens på den punkten. Vidare sade herr Wärnberg att det är mycket svårt att stimulera det enskilda sparandet. Jag skulle vilja fråga herr Wärnberg, om han anser att detta är så svårt att han ansluter sig till finansministerns uttalande i finansplanen. Det var ju så att vi hade en ökning av det enskilda sparandet 1964. Sedan gick det ner 1965, och finansministern säger att stegringstakten troligen har varit på den lägre nivån även under 1966. Detta kallar finansministern för en »normalisering» av de enskildas sparande. Är det alltså normalt att vi skall ha ett lägre sparande än det som vi hade t.ex. 1964? är det ett uttryck för socialdemokratisk resignation på den här punkten? Jag tycker att någonting sådant vore mycket beklagligt. Från mittenpartiernas sida har vi ju i år på nytt i motion redovisat hur man skall försöka att inte släppa taget när det gäller att öka de enskilda människornas sparande. Att uppgiften är svår håller jag helt med herr Wärnberg om, men resignation har i varje fall inte vi ansett rimlig. Sedan sade herr Wärnberg något som jag helt kan instämma i, nämligen att allmänna talesätt inte räcker till för att öka kapitaltillgången. Jag vet inte om det är någon som har påstått någonting annat. För att fatta mig kort vill jag bara hänvisa till några av de förslag som mittenpartierna lade fram förra sommaren just i syfte att öka kapitaltillgången och förbättra näringslivets utvecklingsmöjligheter. Vi framhöll den väsentliga betydelse som avskrivningsreglerna har — det behöver jag inte tala om för herr Wärnberg, som mycket väl känner till det. Men dessa regler kan faktiskt ändras så att företagen får större möjligheter att investera och effektivisera, den saken är uppenbar. Vidare påpekade vi att vissa av de nuvarande bestämmelserna är litet orättvisa mot mindre fö retag — det borde gå att skapa större likvärdighet mellan stora och små företags möjligheter att utveckla den egna verksamheten. En annan sak som vi framhöll var att banklagstiftningen nu låser kreditbedömningen i otidsenliga former, något som drabbar vissa slag av företagsamhet mer än andra. Bankerna saknar med nuvarande lagstiftning möjligheter till ett större risktagande i sin utlåning. Om man ändrat bestämmelserna tidigare, hade ju företagen haft möjligheter att utvecklas mer. Självfallet hade också kapitaltillgången därmed allmänt sett ökat; därom råder det ingen tvekan. Vi påpekade också att det är nödvändigt att AP-fonderna förvaltas under mer decentraliserade former, så att man kan anpassa deras verksamhet och ge näringslivet större möjligheter att expandera. Det är på den grunden som kapitaltillväxten skall ökas. Jag håller alltså helt med herr Wärnberg om att allmänna talesätt inte räcker. Jag har nu bara gett fyra exempel på möjligheter att bedriva en ekonomisk politik, som verkligen skulle leda till större expansion, bättre produktionsresultat och därmed en större kapitalmarknad, vilken i sig själv skulle vara en motor för att driva utvecklingen vidare.

Herr talman! Herr Wärnberg förklarade mycket entydigt att han inte ville godta den tanke vi har arbetat med, nämligen att statsutgifternas ökningstakt bör anpassas till produktionsutvecklingen. Bakgrunden till hans ställningstagande skulle tydligen vara att vi i budgeten har något som kallas transfereringar — pengar som strängt taget bara går över budgeten till inkomsttagare och sådana människor, som inte är inkomsttagare, för att dessa skall kunna använda pengarna till konsumtion: folkpensionärer och sjuka; vissa sociala utgifter m.m. hör också dit. Jag är fullständigt medveten om att man måste ta hänsyn till att budgeten också innehåller sådana transfereringar, men situationen är ju i alla fall den, herr Wärnberg, att statsutgifterna under den senaste tiden har stigit med cirka 10 procent om året samtidigt som produktionsökningen har hållit sig mellan 4 och 6 procent; vi kan säga vid ungefär 5 procent. Här finns alltså ett gap på omkring 5 procent. Så mycket är klart, att dessa 5 procent inte motsvaras av ökade transfereringar över budgeten — det är kanske 1 eller på sin höjd 2 procent av ökningstakten som kan hänföras till transfereringar. Det innebär med andra ord att 3—4 procent egentligen är den omfattning i vilken vi lever över våra tillgångar. Det i sin tur driver fram en inflationistisk utveckling i samhället. Herr Wärnberg tyckte inte om vårt förslag till lindring av beskattningen för folkpensionärerna genom att man skulle höja deras ortsavdrag. Herr Wärnberg hänvisade till att det skulle betyda ett årligt skattebortfall för stat och kommun — jag använder nu den formulering som herr Wärnberg själv använt i utskottets betänkande. Detta »betydande» årliga bortfall är 40 miljoner kronor nästa budgetår. Det är klart att det kommer att bli något mera för ett helt kommande budgetår. Men måste man inte bestämma sig för hur man skall se på folkpensionärerna i samhället? Enligt högerpartiets uppfattning skall folkpensionärerna inte utnyttjas som någon mjölkko för stat och kommun, som vill ha inkomster. Det är ett socialt intresse, ett rättfärdighetsintresse, att folkpensionärerna helt enkelt i möjligaste mån befrias från skatt, även för en viss sidoinkomst. Man kan inte säga att folkpensionen — därom är vi väl eniga — i dag har en sådan höjd att det på något sätt skulle vara onödigt för folkpensionärerna att försöka skaffa sig ytterli gare inkomster. Vårt förslag innebär en stimulans och en ökad möjlighet för folkpensionärerna att skaffa sig sidoinkomster. I själva verket tror jag inte att herr Wärnberg egentligen har något emot en framtida lösning som ger ungefär samma resultat som vårt förslag. Felet är naturligtvis att det är högerpartiet som framfört förslaget, och därför anser man tydligen att det inte går att använda. Så mycket är nämligen klart att de övriga förslag, som diskuteras i utskottsmajoritetens betänkande, också syftar till en lösning som ger i stort sett samma resultat som det vi har föreslagit. Slutligen vill jag säga att jag inte delar herr Wärnbergs stereotypa, stela uppfattning när det gäller byggnadsverksamheten i landet. Jag tror inte att man skall dela upp byggnadsverksamheten i bostäder, kontor, industriell verksamhet, bankhus, garage, kyrkor eller vad det nu kan vara. All bebyggelse är ju integrerad. En industri består ibland av en arbetshall, och i direkt anslutning därtill kontorslokaler. En stadsplan innehåller ofta alla dessa ingredienser. Därför skall man se bebyggelsen som en helhet, och det kan inte den 25-procentiga straffavgiften göra.
Herr talman! När det gäller mervärdeskatten, herr Wärnberg, kan vi kanske ha skilda principer och det finns, förmodar jag, anledning att diskutera det senare när — som det har siats om i pressen finansministern så småningom skall lägga fram en proposition på detta område. Principiellt vill jag bara deklarera att jag är för en mervärdeskatt som sådan. Herr Wärnberg tog sedan upp en annan sak, nämligen samma schablonavdragssystem i den kommunala beskattningen som i den statliga. Vi vet — och det har jag redan sagt — att vi för närvarande icke har ekonomiska möjligheter att genomföra detta. Det är en målsättning för framtiden och vi använder precis samma motivering som finansministern använde när han införde schablonberäkningen i den statliga beskattningen. Och, herr Wärnberg, är det inte ett lika bärande argument, när principerna är lika, om det förs fram av regeringen eller av oppositionspartierna? Jag utgår från att det bör vara på det sättet. Låt mig, herr talman, därutöver påminna herr Wärnberg och eventuellt andra i denna kammare om att det tog många år för att över huvud taget efter motioner från vårt håll få till stånd en utredning om den kommunala skatteutjämningen. Det anfördes precis samma motivering vid det tillfället, nämligen att en reform på detta område kommer att kosta så mycket pengar att den inte är genomförbar. För närvarande har man funnit en automatik som jag tycker är tillfredsställande och bra. Kostnaderna uppgår detta budgetår till nära 1,3 miljard kronor. Nu anser man det vara fullständigt riktigt att den vägen har beträtts. Man får hoppas — om det ekonomiska klimatet vänder sig — att det förslag som vi har lagt fram i fråga om den kommunala beskattningen befinnes kunna skapa en större rättvisa för de låga inkomsttagarna i vårt samhälle. När det gäller lastbilstrafiken är det givetvis riktigt som herr Wärnberg säger, att den sliter vägarna allra mest. Vi skall emellertid vara medvetna om att många av åkarna i det konkurrensläge som de i dag befinner sig har det ekonomiskt mycket besvärligt. Efter ett sammanträffande med denna grupp av yrkesutövare är jag alldeles övertygad om att därest de skulle få bättre vägar att köra på skulle de inte ha någonting emot en höjd bilskatt. Som bekant har ju bilismen enligt ett principbeslut i runt tal en miljard kronor att fordra i bilskattemedel.

Herr talman! Herr Dahlén frågade mig, om jag till den grad tappat tron på det personliga sparandet att jag till och med höll med finanministern. Det var en ganska märklig fråga. Jag tror nämligen inte att finansministern har tappat tron på det personliga sparandet. Han säger att det skett en normalisering av sparandet som helt enkelt beror på att vi nu befinner oss på ungefär den nivå som vi har haft under de allra senaste åren, med undantag för ett eller annat år då vi vi har haft en stor uppgång. Jag tror att vi kommer att få en mindre successiv ökning av det personliga sparandet allt framgent. Men det personliga sparandet kan inte räcka till hela den diverseaffär som behövs för att klara alla de kreditbehov varom önskemål kan framställas. Det personliga sparandet får inte stimuleras till det priset, som skett några gånger, att premierna för att få till stånd sparandet kostar mera än vad sparandet inbringar. Då är det ett rätt meningslöst stimulerande av sparandet. Herr Dahlén talade här från talarstolen om för oss att han presenterade fyra olika sätt till sparande. Han presenterade fyra olika sätt att fördela det sparande som vi i dag har, men han presenterade inte fyra olika sätt att skapa något nytt sparande. Han sade nämligen att ATP-pengarna skulle användas i mycket högre grad till industrien, småföretagen o. s. v., men det betyder ju bara att det blir så mycket mindre över till bostadsbyggandet. Dilemmat är alltså att vi inte orkar med att lyfta oss själva i håret. De pengar vi har kan vi låna ut, men därutöver har vi ingenting om vi inte vill gå till utlandet och låna, och det har vi inte velat göra ännu. Herr Holmberg talade om att av höjningarna på 10 procent i budgeten — det har väl bara varit 9 procent i år — utgjorde högst 5 procent transfereringar o. d., medan resten var någon ting annat. Jag har faktiskt en annan uppfattning. Den stora höjningen i fjol berodde nog praktiskt taget helt och hållet på transfereringar utöver vad som gick åt för att klara de automatiska höjningarna på grund av prisstegringarna. Sedan kan jag mycket väl hålla med herr Holmberg rent principiellt om att vi skall hjälpa folkpensionärerna. Men vi skall hjälpa de folkpensionärer som behöver hjälp. Vi skall inte hjälpa dem som redan har det bra. Det är detta som herr Holmberg vill göra genom ortsavdraget som skall bli nästan dubbelt så stort som det ortsavdrag som vanliga människor har. Är det rimligt, herr Holmberg, att en människa som i dag med folkpension, kommunalt bostadstillägg, extrainkomster, kapitalinkomst eller vad det är kommer upp i 20 000 kronors årsinkomst skall betala en skatt som understiger vad låt mig säga en inkomsttagare med familj och två barn och 17 000 eller 18 000 kronor i inkomst betalar i skatt? Det är alltså inte rimligt att ge extra avdrag utöver ortsavdraget åt alla de pensionärer, som ligger relativt hyggligt till. Vi skall hjälpa de folkpensionärer som behöver hjälp och inte dem — och det är rätt många — som har samma skattekraft som andra människor, de som har stora tjänstepensioner, kapitalinkomster och sådant. Jag är inte negativ mot folkpensionärerna. Vi skall uppmuntra dem till att arbeta men vi skall inte ge dem någon hjälp utöver vad vi ger de människor som arbetar i produktionen. Jag kan gå med på, herr Holmberg, att det inte fungerat särskilt bra i bostadsproduktionen och i byggandet över huvud taget. Som jag sade förut har det fattats krediter. Jag vill inte heller dra någon mycket skarp linje mellan olika slag av byggen. Men om riksdagen har bestämt sig för att det skall byggas 90000 eller 92 000 lägenheter, måste krediterna fram till det. Och har riksdagen sagt att man skall ha ett ökat byggande för industrien, måste pengarna fram också till det. Om inte pengarna räcker till allt, måste vi minska vår ambition, och denna minskning måste den här gången gå ut över de s.k. oprioriterade byggena. Till sist vill jag säga till herr Sundin, att också jag är i princip anhängare av en mervärdeskatt. I varje fall är en sådan ur kontrollsynpunkt bättre än omsättningsskatten. Jag kan väl tilllägga, att vi tycker att det är onödigt med den där skrivelsen om att det schabloniserade kommunalskatteavdraget användes också i fråga om kommunerna. Vi anser alla att det vore önskvärt att så sker när resurser finns till det. Men att tala om den saken när vi inte vågar föreslå de erforderliga resurserna är onödigt.
Herr talman! Jag har begärt ordet för att rätta till ett litet missförstånd från herr Wärnbergs sida. Han sade att jag med mina exempel bara angav åtgärder som skulle innebära en ändrad fördelning av sparandet. Men, herr Wärnberg, när jag talade om företagens avskrivningsregler är det just för att förmånliga avskrivningsregler ökar företagens möjligheter till eget sparande — det kan vi väl vara överens om. Jag skall inte gå vidare in på det. Herr talman, det är tydligen så att de socialdemokratiska statsråden har avskaffat första kammaren, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Jag vill liksom herr Holmberg påpeka att under de timmar, som vi nu diskuterat för vårt lands ekonomi väsentliga frågor, har inget statsråd ansett sig ha anledning att visa sig här och delta i debatten. Mot den bakgrunden är det ju trevligt för oppositionen att ha en så angenäm företrädare för regeringspartiet som herr Wärnberg att diskutera med.

Herr talman! Bara några ord med anledning av vad herr Wärnberg sade om folkpensionärsfrågan. Det finns i dag 1200 000 folkpensionärer, inklusive dem som har invalidpension.
Herr talman!
Det är ett försvinnande fåtal av dessa som har inkomster av den storleksordning som herr Wärnberg talade om. Men det är åtskilliga hundra tusen, som har folkpension plus en ganska ringa sidoinkomst, och vårt förslag ger en betydande skattelättnad just för dessa kategorier. Att vårt förslag sedan också omfattar de folkpensionärer som kanske har relativt goda inkomster på grund av arbete, andra pensioner och kapitalinkomst får ju inte förhindra att den stora gruppen folkpensionärer omedelbart får den lindring som högerpartiets förslag innebär.

Men det är inte 400 000 folkpensionärer som har en total inkomst av den höjd — ca 20000 kr. — som herr Wärnberg beskrev här i talarstolen alldeles nyss.